Herr talman! Birgit Friggebo säger att vi i Ny Demokrati tar patent på att vara de enda som har sett missförhållandena. Det är i alla fall 380 000 nydemokrater som kanske har sett missförhållandena. Men jag tror att det är många fler i samhället som har sett missförhållandena och som också talar om att det finns missförhållanden när det gäller invandrarpolitiken. Jag tycker att kulturministern gör det alltför lätt för sig genom att skylla allt som är fel på socialdemokraterna. Okej, socialdemokraterna kanske har huvudansvaret för detta, men jag tror att socialdemokraterna studsar när de får skulden för allt elände. Det sägs ju ofta att beslut har fattats i bred enighet. Nu vill kulturministern undandra sig ansvaret och ge socialdemokraterna skulden för besluten genom att säga att det inte är folkpartiet som har varit med och fattat dessa beslut utan att folkpartiet på alla sätt har försökt se till att det skulle bli en annan tingens ordning. Jag tycker att detta är litet oförskämt mot socialdemokraterna. Jag kan inte säga precis i vilka frågor som folkpartiet har gått emot den socialdemokratiska politiken när det gäller invandrarfrågor, men jag skall försöka sätta mig in i denna problematik. Jag vill ställa en konkret fråga, eftersom Birgit Friggebo säger att folkpartiet inte har varit med om att fatta besluten och inte skall bära huvudansvaret för att det ser ut som det gör. Hur är det med svenskundervisningen? Har ni varit med om att se till att det inte är ett obligatorium för invandrare att läsa svenska? Vi tycker att det skall vara ett obligatorium, så att man ser till att alla invandrare får möjlighet att lära sig svenska och att det också sätts en press på alla invandrare att de måste se till att få svenskundervisning. Eftersom det inte är på detta sätt i dag, antar jag att det är socialdemokraterna som får skulden för att svenskundervisningen inte är ett obligatorium. Därför vore det intressant att få veta om folkpartiet har försökt åstadkomma någon förändring på denna punkt.

Herr talman!

Jag har nu inte anledning att ompröva regeringens bedömning av den takt som kommunerna har kapacitet att bygga ut gymnasieskolan med.

Herr talman! Olika företrädare för regeringen har gett olika besked i fråga om nedskärningen av statsbidraget till den kommunala vuxenutbildningen. Medan vice statsministern kan tänka sig en omprövning av det olycksaliga beslutet framhärdar moderaternas statsråd i ett nej till förändring. Vid dagens offentliga utfrågning om komvux i utbildningsutskottet, sade dock utbildningsdepartementets företrädare att allt beror på utvecklingen. Min fråga till utbildningsministern blir därför: Beror regeringens eventuella benägenhet till omprövning av komvuxnedskärningen på utvecklingen på arbetsmarknaden eller på utvecklingen inom regeringen?

Herr talman! Vad jag gjorde i tisdags var att presentera mina åsikter om hur jag tycker att det skall gå till när vi skall fördela sändningsrättigheterna i den nya privata radion. Den kommer att bli kommersiell och finansieras med reklam. Man kommer alltså att kunna ha en ordentlig ekonomisk bas för att bedriva denna verksamhet. Jag har för min del ansett att det enklaste urvalssystemet är att bedöma hur mycket man vill betala för denna sändningsrätt. Alternativet är att vi politiker skall lägga upp programinnehåll och göra bedömningen av om nyheter är mer värda än jazzprogram, om barnprogram är mer värda än tävlingsprogram, eller vad det nu handlar om.
Herr talman! Det råder ingen skillnad i uppfattningen oss emellan på den punkten att det skall finnas en ordentlig ekonomisk bas för verksamheten. Men uppfyller ett koncessionssökande det kravet får det anses vara nog. Det resonemang som Birgit Friggebo för innebär att detta blir förbehållet ett rikt etablissemang. Därför kvarstår min fråga: Varför skall yttrandefriheten gå på auktion i folkpartiets Sverige?

Herr talman! Jag säger: Fy!

Herr talman! Mina kolleger säger att det är en enmansutredning, men det är inget försvar. Till min glädje, skulle jag vilja säga, har vi uppnått en jämnare könsfördelning när det gäller statens myndigheter. Man har satt upp ett mål att minst 30 % skall vara kvinnor år 1992. Det har man med god marginal överträffat. Jag tycker att det exempel som här dras fram inte är ett särskilt bra exempel på jämställdhetspolitik. Men jag vill försäkra att jag inom regeringen nu ordentligt bevakar de frågor som har med sammansättningen av arbetsgrupper och statliga utredningar att göra. Detta måste vara ett misstag i arbetet.
Herr talman! Jag vänder mig till socialministern. Enligt en uppgift i Dagens Nyheter säger socialministern att han inte tror att ett förslag till vårdnadsbidrag kan presenteras förrän till nästa val. Eftersom detta uttalande skulle strida mot regeringsdeklarationen, skulle jag vilja ha en förklaring av socialministern. En följdfråga blir:
Herr talman! Det är felaktigt återgivet. Jag räknar naturligtvis med att vi i enlighet med regeringsförklaringen skall kunna lägga fram ett förslag före nästa val.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Görel Thurdin angående Öresundsbron och den miljökonsekvensbeskrivning som så hett diskuterats under de senaste dagarna. Tror Görel Thurdin att det finns möjligheter att få en seriös beskrivning på den korta tid som återstår, två månader? Kommer man då att också belysa vilka effekter en bro får för Östersjön?
Herr talman! Jag kan inte avgöra hur pass mycket man hinner med under den tid som återstår fram till dess att ansökan skall lämnas in till miljödepartementet. Det enda jag kan garantera är att det skall få ta den tid i miljödepartementet som krävs för att nödvändigt underlag skall kunna tas fram för ett beslut.
Herr talman! Kommer man då också att belysa vilka effekter en bro kan få för Östersjön?

Herr talman! Jag skulle vilja vända mig till socialministern med anledning av den massiva kritik mot karensdagar som riktats från olika håll på senare tid. Är socialministern fortfarande låst vid tanken om två karensdagar, eller övervägs andra alternativ inom regeringskansliet?

Herr talman! Från socialdemokratisk sida önskar vi regeringsinitiativ på det nordiska och internationella planet för att bilda en internationell front mot rasism och främlingsfientlighet. Jag vill fråga Bengt Westerberg om han har bett statsministern att ta upp frågan om den ökande rasismen, antisemitismen och främlingsfientligheten i Europa i sina samtal med FN:s generalsekreterare och USA:s president. Om inte Bengt Westerberg har gjort detta, tror Bengt Westerberg att Carl Bildt har tagit upp denna viktiga fråga?

Herr talman! Jag börjar med den sista frågan. Det enkla svaret är att vi inte har stället den. Utgångspunkten är dock självfallet att vi skall bygga bort de barnomsorgsköer som Birgitta Dahl och övriga socialdemokrater överlämnade till den nuvarande regeringen. När det gäller initiativet till en lagstiftning, är det många som tidigare har varit inne på den frågan. Vi i folkpartiet liberalerna -- om jag får tala för oss ett ögonblick -- har också motionerat om detta, men fått avslag av socialdemokraterna. I intervjun i Svenska Dagbladet diskuterade jag kopplingen till den kommunalekonomiska kommitténs förslag. Om detta förslag kommer att genomföras, vilket innebär att bl.a. barnomsorgsbidraget läggs i den penningpåse som kommunerna får, är det nödvändigt att också överväga en lagstiftning om barnomsorg. Frågan kan alltså komma att bli aktuell under förutsättning att kommunalekonomiska kommitténs förslag genomförs.
Herr talman! Jag tycker att det är uppseendeväckande att folkpartiet liberalerna i höstas röstade nej till förslaget om lagstiftning. I dag behövs verkligen en sådan lag som försvar mot de borgerliga majoriteter i kommunerna som nu stänger daghem och avskedar dagmammor och som försvar för föräldrarnas och deras barns rätt till en barnomsorgsplats. Jag kan förstå att det kanske inte var så trevligt att ställa frågan om hur det går med den kommunala barnomsorgen, men jag kräver verkligen av regeringen att man håller rätt på vad nettoresultatet blir. Vi vet att nu försvinner dagisplatser fortare än de tillkommer.

Herr talman! Jag känner till detta, men eftersom man kanske måste lagstifta för att den gemensamma kommunala potten av pengar inte skall gå barnomsorgen förbi, undrar jag om det inte är risk för att den gemensamma potten kan naggas i kanten också när det gäller våra riktigt gamla. Frågan är om man inte också i det fallet måste, kanske inte lagstifta men vidta åtgärder.
Herr talman! Det finns en lagstiftning som man nu håller på att se över och som gäller de äldre och i och för sig också barn. Om man tar bort statsbidraget till barnomsorg, är problemet att det blir oerhört lönsamt för kommunerna att lägga ned barnomsorgsplatser. Kommunerna förlorar på det sättet nämligen inga inkomster, samtidigt som de blir av med hela kostnaden. En stor del av de skattepengar som de kvinnor som huvudsakligen utnyttjar barnomsorg betalar in går enbart till landsting och stat. dag kompenseras kommunerna genom att det finns ett statligt bidrag, men om bidraget försvinner måste vi på annat sätt säkerställa att kommunerna fullgör sina skyldigheter mot barnfamiljerna. Därför kan det krävas en lagstiftning. Någon motsvarande problematik finns inte när det gäller äldreomsorgen, vilket självfallet inte hindrar att insatser på det området är minst lika angelägna.

Herr talman! I september förband sig Sverige till att Östersjöländernas experter skulle få medverka vid miljökonsekvensbeskrivningen när det gäller Öresundsbron. Jag undrar hur det går att uppfylla det målet med tanke påden senaste utvecklingen.

Herr talman! Jag vill följa upp föregående fråga. Vi i Skåne har i över 100 år längtat efter och hoppats på att det skall bli en bro över till Köpenhamn. Det finns en bred majoritet i Skåne som önskar att bron skall byggas. Vi är nu väldigt oroade för att denna miljöprövning kan dra ut ytterligare på tiden, så att tidpunkten för förverkligandet av denna förbindelse, som stockholmarna kan hindra enbart för att det råkar röra sig om en nationalgräns, förskjuts. Finns det risk för ytterligare en lång fördröjning?

Herr talman! Är man beredd att i varje fall sträva efter att minimera tiden till dess att bron kan vara på plats, under förutsättning att miljökonsekvenserna inte blir större än vad de blir vid Stora Bält, där de ju är negligerbara?

Herr talman! Jag kan inte riktigt uttala mig om huruvida väntetiden är acceptabel eller inte. Det finns en mängd ärenden av den typen som skall hanteras inom vårt departement. Dessa ärenden skall hanteras gemensamt, för att man skall kunna följa samma principer vid varje beslut. Vi har upptäckt att det har varit dåligt med resurser på den enhet som har arbetat med dessa ärenden, och det har vi försökt reparera. Om detta är anledningen till att denna koncessionsansökan har blivit liggande, kan jag inte avgöra. Det ansvaret vill jag lägga på den tidigare regeringen. Jag vill ändå framhålla vikten av att man hanterar ärendena så fort det går, och det är också en rättssäkerhetsfråga.

Herr talman! Socialbidragskostnaderna ökar för tillfället mycket kraftigt runt om i Sverige. Man kan befara att utvecklingen kommer att accentueras under året som kommer. Huvudorsaken är den försämrade arbetsmarknadssituationen. I flera kommuner väljer man nu att försöka att sänka socialbidragskostnaderna genom att sänka normen. Man avviker alltså från socialstyrelsens allmänna råd om skälig levnadsnivå. Jag vill fråga socialministern: Är det inte bättre att angripa huvudorsaken, den försämrade arbetsmarknadssituationen, med en bättre ekonomisk politik och med en aktivare arbetsmarknadspolitik än att försämra levnadsvillkoren för dem som kanske har det sämst i samhället?

Herr talman! För några veckor sedan var jag inbjuden till invandrarverket i Norrköping. Där fick jag veta av generaldirektör Rogestam att det inte var så många som hade utnyttjat möjligheten att under utredningstiden bo hos bekanta eller släktingar. Jag tror att en av de viktigaste orsakerna är de ekonomiska. Det är inte lätt för en släkting eller en bekant att klara uppehället för ytterligare personer. Jag undrar om det är regeringens intention att ändra dessa bestämmelser så, att det blir möjligt att få dagbidrag även om man inte är inskriven på en förläggning. I så fall skulle man spara in förläggningskostnader, samtidigt som de asylsökande fick en bättre tillvaro under utredningstiden.

Herr talman! Krisen inom sjukvården bottnar mycket i att det finns för få ålderdomshem och för få vårdhem, vilket alla politiska partier är medvetna om. Jag skulle därför vilja veta om man är beredd att satsa på att bygga fler ålderdomshem och vårdhem i offentlig regi och också att tillåta friska privata initiativ, som kan bidra till att situationen inom hemsjukvård och på sjukhus förbättras.

Herr talman! Uppenbarligen tyckte inte socialdemokraterna att debatten förra veckan gick särskilt bra, eftersom de nu vill ha en ny debatt i nästa ämne som en slags förberedelse inför den debatt som kommer om några veckor. Det skall vi i regeringen naturligtvis ställa upp på. Svaret på Allan Larssons fråga om vi har ändrat politik sedan förra veckan är nej. Vi kommer att fullfölja den politik som vi redovisade i debatten för en vecka sedan. Vår ambition har två klara och tydliga utgångspunkter. För det första att den ekonomiska stagnationen i Sverige skall brytas. Det är nödvändigt om nya arbetstillfällen skall skapas och om välfärden skall kunna tryggas. Den andra huvuduppgiften, som naturligtvis hänger ihop med den första, är att vi skall säkra en varaktigt låg inflation. Det kräver, som Allan Larsson väl vet, en stram finanspolitik och en fast valutapolitik. Det här är inga lätta uppgifter. Vi har ärvt svåra ekonomiska problem av den tidigare regeringen. Nu vill jag med det inte alls säga att allt är socialdemokraternas fel och att vi själva skulle sakna all skuld för den utveckling som har skett i Sverige. Det är bara den som är okunnig i ekonomiska frågor som tvärsäkert kan uttala sig om hur en framgångsrik politik skulle ha sett ut på varje punkt. Men det är också självklart att socialdemokraternas misslyckanden på det ekonomiska området har gett oss erfarenheter som vi nu försöker dra nytta av när vi lägger upp vår egen ekonomiska politik. Vi har också, som bekant, varit kritiska mot mycket av det som ni har gjort under årens lopp. Det är också en viktig utgångspunkt när vi fösöker utforma en annorlunda ekonomisk politik. Vi har fått en del hjälp på traven. Produktivitetsdelegationen, som Allan Larsson en gång ledde innan han blev finansminister, har på ett förtjänstfullt sätt belyst orsakerna till Sveriges ekonomiska problem och har också lämnat en rad rekommendationer om hur problemen skall kunna lösas. Delegationen har pekat på brister i både stabiliserings och strukturpolitiken. Man kan kort sammanfatta detta att våra åtgärder på strukturområdet ligger mycket väl i linje med vad produktivitetsdelegationen föreslår. Det handlar om att driva på internationaliseringen, att skärpa konkurrensen, förnya den offentliga sektorn, satsa på utbildning och forskning, förändra föursättningarna för kapitalbildning, osv. Kapitalskatterna är en fråga som har diskuterats och där socialdemokraterna har ifrågasatt regeringens politik. Låt mig få citera vad produktivitetsdelegationen säger i sin sammanfattning: ''Vidare bör skatten på sparande sänkas. Kapitalbeskattningen är i dag högre i Sverige än i de flesta länder i Europa. Ju rörligare kapitalmarknaden blir, desto större blir risken att den höga skattebelastningen medverkar till kapitalutflöde. Kapitalbeskattningen bör därför sänkas.'' I stycket efter understryks särskilt hur viktigt det är att helt ta bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretag, vilket riksdagen sedan dess har beslutat om. Allan Larsson och socialdemokraterna insåg sent under sitt regeringsinnehav behovet av en del strukturåtgärder. Det ledde fram till skattereformen, förändringar i sjukförsäkringen, reformen för rehabilitering av arbetsskadade, ecuanknytningen, ansökan om medlemskap i EG, osv. Vi från de nuvarande regeringspartiernas sida har stött dessa åtgärder och har i hög grad varit pådrivande. Det är naturligtvis bra att allt detta har kunnat ske i stor enighet. Nu går vi vidare. Men samtidigt kan vi konstatera att socialdemokraterna tycks ha återintagit den gamla positionen, dvs. den position man intog innan omprövningens tid kom. Den motvilja man har visat mot förändringar på kapitalbeskattningsområdet är ett exempel. Men även det stabiliseringspolitiska sammanhanget är oerhört viktigt vid utformningen av den ekonomiska politiken. Produktivitetsdelegationens analys har lett fram till slutsatsen att det framför allt är under två skeden under de senaste 20 åren som Sverige på allvar har sackat efter. Det ena var i mitten på 70-talet, då man drev överbryggningspolitiken. Det andra var i slutet på 80-talet, då vi hade den stora överhettningen i den svenska ekonomin. Därför måste vi nu, när vi utformar politiken framöver, ta hänsyn också till de erfarenheter och kunskaper som vi har fått genom denna analys. När man utformar politiken måste man också ha det stabiliseringspolitiska perspektivet. Egentligen handlar det om två perspektiv. Det är dels det mycket korta perspektivet, vad som skall hända i år, dels det något längre perspektivet, vad som skall hända 1993/94. Låt mig börja med det mycket korta perspektivet. Vi kan nu konstatera att den arbetslöshetsbomb som vi varnade för under valrörelsen har briserat. Detta är inte någonting som är en följd av den nya regeringens politik. Det är en följd av den ekonomiska politik som har förts tidigare. Vi såg detta komma redan under valrörelsen, samtidigt som Allan Larsson mest talade om att vi hade passerat vändpunkten. Regeringen satsar självfallet på många olika sätt för att hålla tillbaka arbetslösheten, eftersom arbetslinjen fortfarande skall gälla. Där finns det stor politisk enighet. Vi ger stora resurser till arbetsmarknadsstyrelsen för arbetsmarknadsutbildning och för att människor skall kunna hitta nya jobb. Vi gör insatser för att ge ungdomar meningsfull sysselsättning. Just nu förbereds en proposition inom arbetsmarknadsdepartementet, som presenteras inom några dagar, och som syftar till att praktikarbeten skall inrättas för ungdomar mellan 18 och 24 år. Vi har tidigarelagt investeringar. Redan beslutade satsningar motsvarar flera miljarder och beräknas ge uppåt 4 000 jobb. Räknar man in underleverantörer blir det naturligtvis ännu många fler. Kommunikationsdepartementet håller nu på att utarbeta program som skall göra det möjligt för oss att ytterligare utvidga dessa aktiviteter. Dessutom har vi redan satsat pengar på statliga byggnadsinvesteringar, ungefär 1 miljard kronor, som beräknas ge 3 000 jobb under detta år. Infrastrukturinvesteringar och aktiv arbetsmarknadspolitik går hand i hand med politik för tillväxt och stabila priser. Det finns ingen motsats mellan dessa, som man kan tro när man läser Jan Berqvists framställning till talmanskonferensen. Däremot tror vi inte på att man generellt skall stimulera byggande av bostäder och kontor. Problemen i byggbranschen beror till stor del på den subventionspolitik vi har haft i Sverige. Alla vet att byggbranschen till stor del på grund av denna subventionspolitik har verkat som en inflationsmotor i den svenska ekonomin. Det är ett viktigt sundhetstecken att byggkostnaderna nu går ner. Under sista kvartalet i fjol föll de med 2--3 %, och det är utomordentligt positivt. Det andra perspektivet som vi måste anlägga på stabiliseringspolitiken är det medellånga. De flesta av de åtgärder vi nu diskuterar kommer att få effekt först 1993/94. Därför måste vi när vi utformar politiken ha en uppfattning om hur situationen kommer att te sig då. Då måste man naturligtvis luta sig mot prognoser, med all den osäkerhet som ligger i alla prognoser. Den bedömning vi gör från regeringens sida är att den internationella konjunkturen kommer att vända i år och att vi kommer att märka det tydligt i svensk ekonomi under 1993, dvs. vi står nu inför en uppgång i konjunkturen. Vår bedömning är då att det är viktigt att inte ''elda på'' ekonomin 1993/94, för att undvika att göra de misstag socialdemokraterna har gjort i flera skeden, när de har fört en felaktig stabiliseringspolitik. De har eldat på när det har varit goda tider och kanske stramat åt när tiderna har blivit sämre. Om man nu, som socialdemokraterna föreslår, skulle spä på den inhemska efterfrågan genom att låta de offentliga utgifterna öka, riskerar det att leda till ny överhettning så småningom, till snabba prisökningar och till urholkad konkurrenskraft. Det skulle göra det svårare för svenska företag att haka på när världskonjunkturen vänder. Resultatet skulle bli att vi missade chansen till en exportledd tillväxt och att vi i stället skulle driva in den svenska ekonomin i en ny och djupare kris, med fortsatt utslagning av företag och arbetstillfällen. Prognoser är prognoser. De kan slå fel. Om det visar sig att de bedömningar vi nu gör är helt fel kan vi också tvingas att ompröva politiken på både kort och medellång sikt. Men det finns ännu inga tecken som är så tydliga att vi har funnit anledning till någon sådan omprövning. Låt mig, herr talman, avsluta med ett citat. ''Finanspolitiken måste fortsatt inriktas på att varaktigt pressa ner inflationen. En fortsatt stark återhållsamhet med de offentliga utgifterna är också nödvändig för att skapa utrymme för en utbyggnad av den utlandskonkurrerande sektorn ------. Av dessa skäl begränsas expansionen i den kommunala verksamheten.'' Citatet är hämtat ur Allan Larssons kompletteringsproposition för knappt ett år sedan. Vi instämde då och gör det fortfarande. Därför håller vi fast vid politiken.

Herr talman! Det är utmärkt att Bengt Westerberg citerar vad vi skrev i finansplanen för ett år sedan. Det är en riktig linje, och den ligger fast i vår ekonomiska politik. Men den ekonomiska politiken måste också vara känslig för vad som sker. Det är på den punkten som regeringen nu gör fel. I det svåra konjunkturläge vi har klipper regeringen till med en åtstramningspolitik, som redan har fått effekter på en lång rad områden. Ni satte i gång med en rivstart i höstas. Ni satte bl.a. hela byggsektorn i gungning. Kom inte och säg att det inte var en följd av den politik ni för. Var litet försiktiga i er beskrivning av utgångsläget! Jag hörde Per Unckel tidigare tala om Sveriges ekonomi på det lättsinniga sätt som ni gjorde i höstas, när ni gav omvärlden en felaktig bild av svensk ekonomi, något som sedan ledde till valutautflöde och räntechocker. Vi vet vad det betyder. I stället för att gå på i den stilen borde ni tala om fakta, att Sverige är ett av de få länder som uppfyller EG:s stränga krav när det gäller stabiliseringspolitik. Det är utgångsläget. Utifrån det är det möjligt att med en klok ekonomisk politik få i gång tillväxten. Ni har tvingats revidera de prognoser som gjordes i höstas till finansplanen. I dag har Handelsbanken kommit med nya, mycket dystra siffror. Det är för att man räknar in effekterna av er politik. Det är åtstramningen som börjar göra verkan. Hushållen tvingas disponera om sin ekonomi. Kommunerna har redan börjat anpassa sig till de indragningar på 10 miljarder ni laddar upp för. Byggsektorn drabbas hårt. Det här har lett till arbetslöshet runt om i landet. Skyll inte ifrån er! Stå upp och ta ansvaret för den politik ni för! Det är ni som har ansvaret. Det är ni som fattar beslut. Det är era åtgärder som nu börjar göra verkan. Jag tycker att Bengt Westerberg skall tala om ifall prognoserna för arbetsmarknaden som ni lade fast i januari står sig. Eller skall vi tro mer på de bedömningar som AMS-chefen har gjort, eller på de bedömningar som Handelsbanken nu har gjort som visar en ännu högre siffra? Vilken är utgångspunkten när riksdagen nu skall ta ställning till den ekonomiska politiken. Vad är det för ekonomisk politik ni tänker föra? Här säger Bengt Westerberg att det blir fortsatt stenhård åtstramningspolitik, som håller tillbaka efterfrågan, försvårar för företagen att få avsättning för sina produkter och därmed försvagar tillväxten. Det är det som har varit budskapet sedan i höstas. Eller skall vi tro på Mats Odell och Börje Hörnlund, som säger att nu skall man stimulera ekonomin? Ni måste tala om vad det är som gäller. Det går inte att ha två olika linjer i diskussionen. Förklara för oss det som var huvudnumret i januari, att svensk ekonomi genom nedskärningar i utbildningen skulle bli bättre. På vilket sätt blir svensk ekonomi bättre om ungdomar förvägras en gymnasieutbildning med kvalitet? På vilket sätt blir den bättre om vuxna, som har ambitionen att utbilda sig, får avstå från det? På vilket sätt blir svensk ekonomi bättre? Förklara för oss varför ni lägger upp en politik där ni de facto överger arbetslinjen. Det är också vad ekonomerna säger. Det var en stor artikel i Dagens Nyheter i veckan med uttalanden av Lars Calmfors, som är ett av era egna orakel. Han säger att ''den svenska regeringen är på väg att upprepa EG-ländernas 80-talsmisstag. Det verkar som om de inte tar tillräckligt mycket lärdom av det som hänt i EG-länderna.Synen hos de flesta ekonomer har vänt sedan 80-talet.'' Detta är budskapet från en av de ledande ekonomerna, som ni tidigare har lyssnat på. Nu säger han att er politik får de effekter som vi har sagt. Ni driver en politik som medvetet eller omedvetet -- jag vet inte vilket som är värst -- leder till en ökad arbetslöshet. Det är en återvändsgränd. Min uppmaning till Bengt Westerberg är: Försök att ta er ur återvändsgränden. Det är oerhört svårt att komma ner från den höga arbetslöshet som ni nu är på väg att etablera. Det har vi sett i land efter land, där man har gått denna väg. Det är dags att tänka om. Ta chansen nu! Överge ''den enda vägen''!

Herr talman! Jag tror att det var 1983 som Bengt Westerberg skrev en artikel i Ekonomisk Debatt där han erkände att den borgerliga regeringspolitiken i slutet av 70-talet -- då Westerberg själv en tid varit statssekreterare på finansen -- i stort sett varit ett fullföljande av den tidigare socialdemokratiska politiken. Den enda viktiga skillnaden var att man sänkt ett antal skatter med därav följande budgetunderskott. Det var en hedersam självbekännelse av en oppositionspolitiker. Också Kjell-Olof Feldt har ju biktat sig, men från Allan Larsson har man ännu inte hört särskilt mycket av självkritik. Är inte den nuvarande borgerliga regeringspolitiken trots allt och i grova drag ändå ett fullföljande av den socialdemokratiska politiken som den såg ut med Allan Larsson som finansminister?

Jag vill först hänvisa till vad nästan alla var överens om för ett antal år sedan, nämligen att det statliga budgetunderskottet inte är så viktigt som hela det finansiella sparandet i den offentliga sektorn. Den stora problematiken är bytesbalansen. Bytesbalansen beräknas i finansplanen hamna på ett minus om ca 17 miljarder i år. Det innebär en dramatisk förbättring i förhållande till de prognoser som gjordes i Allan Larssons finansplan förra året. Om en mer expansiv politik nu inriktas på importsnåla verksamheter som byggande, utbildning och kommunal service, kan vi till ett i bytesbalans mätt mycket billigt pris åstadkomma väsentligt fler jobb. Att slopa konfiskeringen av kommunernas pengar, satsa mer på folk och vuxenutbildning samt att ge större summor till byggstartklara investeringar inom exempelvis kollektivtrafik och för upprustning av skolor är också mycket billigt sett ur offentligfinansiell synpunkt. Låt mig ta situationen hemma i Göteborg som exempel. Kommunen är nära en finansiell katastrof och varslar i stor skala, samtidigt som byggarbetslösheten ökar starkt. Också inom industrin och den privata tjänstesektorn varslar man i Göteborg. Indragningarna inom den offentliga sektorn och i byggandet gör att kommunalanställda och byggarbetare går rakt ut i arbetslöshet, varvid de belastar A-kassan och på sikt socialbidragen med nästan lika mycket som nuvarande lönekostnad. De mår också sämre. Med hänsyn till att man betalar mindre i skatt när man blir arbetslös är konfiskeringen av kommunala pengar samhällsekonomiskt en ren förlustaffär. Så över till frågan om dagens kortsiktigt negativa politik är långsiktigt nödvändig. Regeringen hävdar att man vidtar dagens åtgärder -- som Bengt Westerberg nyss uttryckte det -- för att lägga grunden för en uthållig långsiktig politik mot inflation. Jag skulle som Allan Larsson vilja koppla detta till EG-debatten. Inte bara Calmfors varnar för konsekvenserna av utvecklingen inom EG. En lång rad ekonomer, även socialdemokratiska, varnar oss för att låsa in oss i EG:s byråkratiska och protektionistiska tvångströja och hävdar att både frihandeln och den långsiktigt samhällsekonomiska effektiviteten klaras bättre utanför än innanför EG. Särskilt har kritiken vuxit efter besluten i Maastricht i december förra året. Allan Larsson har här citerat Calmfors. Jag har tidigare hört att man citerat amerikanska ekonomer, och jag vill hänvisa till en -- som jag tror -- f.d. socialdemokratisk ekonom, Ingemar Ståhl, som den 15 december uttalade sig så här i Göteborgs-Posten: ''Den politik som en gemensam EG-valuta kommer att medföra blir influerad av mer inflationsbenägna länder än Tyskland. Man får ständiga spänningar och konflikter. Möjligheterna till egen budgetpolitik är i praktiken noll eftersom alla deltagande länder måste disciplineras.'' Det finns också andra aspekter på EG. De statsfinansiella konsekvenserna nämns mycket sällan. Bl.a. lär medlemskapet netto kosta Sverige i storleksordningen 8--10 miljarder om året. Jag har inte hört någon från regeringen tala om hur detta skall finansieras. Jag vill också peka på en färsk rapport från riksrevisionsverket, där man pekar på att EES-avtalet och EG-anpassningen ''kan medföra behov av en sammantaget större inhemsk regelbyråkrati''. Man skriver att beslutet om att dra ner statsförvaltningen med 10 % under en treårsperiod står i strid med detta. I den långsiktigt trovärdiga inflationsbekämpande politiken ingår tydligen också ett skrotande av fördelningspolitiken. Jag vill avsluta med att åberopa ytterligare en nationalekonom, nämligen Knut Wicksell. Han ansåg att ett system med frihandel och marknadskonkurrens fungerar bäst vid en jämn fördelning av inkomster och förmögenheter. Mot honom stod högerns ekonomer, som exempelvis Vilfredo Pareto -- för övrigt senare finansminister under Mussolini -- som hävdade att ekonomisk tillväxt och effektivitet stod i strid med en stark fördelningspolitik. Jag är säker på att Bengt Westerberg hellre ser Wicksell än Pareto som ideologisk förfader. Man nu skall han regera ihop med Paretos andliga barnbarn, och jag tror inte att han mår särskilt bra av det. Snart är det vår, Bengt Westerberg. Släpp loss vänsterliberalerna ur högerburen!

Herr talman! Bengt Westerberg kommer i ett besvärligt läge när han å ena sidan skall beskriva hur dålig Sveriges ekonomi är, å andra sidan medge att Sverige är ett av de få länder som uppfyller EG:s mycket stränga krav på stabilitet. Det är inte ett förhållande som har uppstått under de senaste månaderna. Grunden är lagd genom en rad åtgärder. Vi har med insatser för att bekämpa både inflationen och arbetslösheten och i gott samspel med arbetsmarknadens parter kunnat åstadkomma en snabbare och bättre nedväxling från inflationsekonomi till stabila priser än vad andra länder har gjort. Det är ju det utgångsläge som man har haft. Hur ser det ut på de viktiga områdena i ekonomin? Kostnadstrycket har minskats, inflationen har pressats ned, inflationsförväntningarna är lägre än någonsin, räntorna har kunnat sänkas -- bortsett från i höstas, när ni drev upp dem -- och konkurrenskraften har förbättrats. Detta är ett utgångsläge på vilket man kan bygga en ny tillväxt. Men vad har ni gjort med er rivstart? Jo, ni har ställt er på bromsarna, så att ni själva tvingas redovisa en nedskrivning av tillväxten. Jag har respekt för Bengt Westerberg, som talar vackert för ökad tillväxt, men de åtgärder som ni har satt in har motsatt effekt. Nu kommer den ena prognosen efter den andra som säger att t.o.m. den nedräkning som ni har gjort i januari underskattar problemet. Det finns i den utveckling som ni nu skapar inom byggsektorn och som sprider sig på många andra håll i samhället en stor risk för att vi kan hamna i ett mycket allvarligt läge. Det är därför som jag uppmanar vice statsministern att besinna sig. Tänk efter, stå inte bara på och avvisa kritiken! Det är någonting djupt oroande i den utveckling som ligger i förlängningen av er politik. Är det en stenhård åtstramningspolitik? Ja, det är det. Den bidrar inte till att återvinna tillväxten utan till att dra ned den, och det kommer ni att få visa i kompletteringspropositionen. Behövs det en åtstramning i detta läge? Det säger Bengt Westerberg. Argumentet för denna åtstramningspolitik är att den behövs. Då är frågan: Är det en kapacitetsbrist i den svenska ekonomin som gör det motiverat att hålla tillbaka efterfrågan för två tredjedelar av samhällsekonomin? Jag kan inte se att det finns en sådan kapacitetsbrist. Finns det ett inflationstryck i ekonomin som det är motiverat att hålla nere, för att hålla tillbaka efterfrågan och därmed inflationen? Nej, det finns inget inflationstryck. Inflationsförväntningarna är låga. Har vi ett bytesbalansproblem som gör att vi måste bedriva en stenhård åtstramningspolitik? Nej, vi ser alla att bytesbalansen har förbättrats påtagligt. Enligt fackekonomerna är den inte nu ett bekymmer som kräver den typen av uppmärksamhet. På alla de här viktiga områdena talar alltså situationen emot den typ av politik som ni bedriver. Det är skälet till att jag med gott samvete kan citera Lars Calmfors kritik av er politik. Jag behöver inte ansluta mig till hans metoder, men han är en kompetent bedömare av vad politiken nu leder till. Vi kommer fram till samma slutsats som han har gjort, att politiken leder till en arbetslöshet på EG Vi drar en annan slutsats när det gäller åtgärderna som man skall sätta in. Vi menar att det inte skall vara generella insatser utan insatser som är mer riktade när det gäller investeringar, utbildning och arbete. Paul Krugmans böcker rekommenderar jag varmt till läsning. Jag vet att Bengt Westerberg har läst dem. Men kom ihåg att den arbetslöshetsnivå som Krugman talar om gäller den amerikanska arbetsmarknaden, därför att den har en stelhet som inte den svenska arbetsmarknaden har. Just genom att vi har bedrivit en aktiv arbetsmarknadspolitik har vi fått en arbetsmarknad som fungerar bättre än vad den gör i resten av Europa och i USA. OECD har omvittnat detta, och även många andra internationella bedömare gör det. Så vi kan väl citera och åberopa Paul Krugman, när han säger att den typ av ekonomisk politik som nu förs inte leder till de mål som ni sätter upp, utan detta är en politik, Bengt Westerberg, som leder rakt in i återvändsgränden. Ni drar med er företag och löntagare in i denna återvändsgränd och i arbetslöshet. Ta chansen, medan tid är! Tänk efter! Fördjupa inte lågkonjunkturen och driv den över branten till en depression! Det finns fortfarande tid, Bengt Westerberg. Ta nu ledningen och försök omorientera den ekonomiska politiken!

Herr talman! Till Bengt Westerberg vill jag säga: Stå på dig! Ni är inne på rätt väg. Vi skall stödja er. Den situation som råder i dag är resultatet av en lättsinnig politik som har förts under 80-talet. Det är regeringen som nu får klä skott nu för effekterna av den politiken. Det gäller att nu inte börja på att svaja utan stå rätt upp i den hårda vinden. Vi måste komma till rätta med det här. Det finns ingen annan medicin. Däremot skall vi se till att försöka mildra effekterna, framför allt för enskilda människor. Där skall vi hjälpas åt allihop. Jag hoppas att man skall kunna se litet mera pragmatiskt på en del av de föreslagna åtgärderna, bl.a. på förslag som har framförts av oss. Någonting som har slagit mig under den korta tiden i politiken såsom det största hindret för att kunna föra en rationell politik tycks vara den politiska retoriken. Man säger på fullt allvar när man diskuterar saker och ting: ''Nja, men det kan vi inte göra. Vi skrev en motion för sju år sedan, då vi sade si och så, och det kan vi inte ändra på nu.'' Skulle man säga samma sak ute i företagsvärlden, skulle företagen få slå igen efter sex månader. Man måste ändra sig snabbt inför förändrade situationer. Även när ett land kommer inför förändrade situationer måste man ta konsekvensen av det och göra snabba förändringar. Vi måste lära oss det i det här huset också: Upp med problemen på bordet! Diskutera problemen och vidta åtgärder direkt! När ekonomin befinner sig i ett allvarligt läge, får man lägga den politiska retoriken på hyllan. Så litet grand om sjukvården. Vi har kanske en litet annan syn på den. Vi vill nämligen påstå att sjukvården i dag bedrivs planekonomiskt. Som ett litet exempel på det kan jag nämna att på 1960-talet hade vi ungefär 4 000 läkare i landet, och vi hade då en väl fungerande sjukvård. 1975 hade antalet läkare växt till 8 000. I dag har vi 24 000 läkare och en dåligt fungerande sjukvård. Vad håller vi på med för någonting? Vi måste skapa incitament för den gruppen att effektivisera sig. Det finns otroligt mycket att göra. Vi kan få en mycket bättre sjukvård för de medel som vi i dag satsar, om vi gör det på ett annat sätt. Slutligen någonting som skulle vara intressant att prova i motionsfloden. Tänk, om vi skulle avlämna alla motioner hemligt och bedöma dem på deras egna meriter! Då tror jag att vi skulle få helt andra beslut här i huset.

Herr talman! Allan Larsson frågar: Behövs det åtstramning nu? Mitt svar på den frågan är nej. Det behövs ingen åtstramning nu, och regeringen har heller inte föreslagit någon åtstramning nu. Det vi diskuterar i den här debatten och när vi behandlar den aktuella budgetpropositionen är framför allt utvecklingen under 1993 och i viss mån 1994. Då måste man ha någon bild av hur konjunkturen kommer att se ut. Hur kommer ekonomin att se ut? Vilken ekonomisk politik behövs då? Ett stort problem när den socialdemokratiska regeringen och för all del den gamla borgerliga regeringen har bedrivit stabiliseringspolitik har varit just att man inte har haft siktet tillräckligt långt mot framtiden utan man har tittat på de närmaste månaderna, det närmaste året. Var och en vet att i det mycket korta perspektivet är våra handlingsmöjligheter starkt begränsade. Om vi t.ex. menar att det vore bra, stabiliseringspolitiskt, att minska utgifterna 1993/94, för att på det sättet kunna föra en stram finanspolitik, måste vi nu våga lägga fram de förslagen, därför att när vi kommer till våren 1993 och upptäcker att det riskerar att bli kaos på arbetsmarknaden, att vi riskerar att få för mycket expansion i ekonomin, då är det för sent. Då finns det bara skattehöjningar att ta till, och det vill vi undvika. Det är därför som vi nu håller oss till perspektivet 1993/94, när vi diskuterar utgiftssidan. Jag vill understryka att den information vi nu har naturligtvis kan vara felaktig. Att vi kan få anledning att revidera våra prognoser, vill jag inte alls sticka under stol med -- det har Allan Larsson tvingats göra många gånger -- men med den information vi nu har tyder det mesta på att vi kommer att se en vändning i den internationella ekonomin under 1992 och i den svenska ekonomin under 1993. Då är den politik vi har lagt fast den riktiga politiken, och därför kommer vi att fullfölja denna politik. Jag skulle vilja fråga Allan Larsson: Om våra bedömningar är korrekta, att vi kommer att få en förbättrad konjunktur i svensk ekonomi under 1993 och fram mot 1994 hur ser då socialdemokraternas politik ut? Det förslag ni nu lägger fram innebär satsning på en mer expansiv politik i detta tidsperspektiv. Allan Larsson delar, förmodar jag, min uppfattning att det vore olämpligt att föra den politiken i fall vi fick den konjunkturutveckling som jag talar om. Då är min fråga: Hur kommer ni då att vilja strama åt ekonomin, när ni på våren 1993 upptäcker att det är motiverat att göra det? Är det nya skattehöjningar som väntar, eller vilka åtgärder kommer socialdemokraterna då att vilja föreslå? Allan Larsson sade att våra åtgärder motverkar tillväxt. Nej, det är klart att de inte gör det. Det som nu håller tillbaka den svenska ekonomiska tillväxten är den politik som har förts under en lång följd av år. Det är det som man brukar kalla strukturproblemen i svensk ekonomi som gjort att vi i både goda och dåliga tider har haft en sämre ekonomisk tillväxt än andra länder. Det är det problemet som produktivitetsdelegationen analyserade, där Allan Larsson var med och drog igång många av de viktiga projekt som nu har gett oss information och underlag för att föra den ekonomiska politiken. Man har pekat på en rad strukturproblem som kan förklara varför Sverige har släpat efter när det gäller ekonomisk tillväxt, varför Allan Larssons år som finansminister inte gav någon tillväxt alls och varför socialdemokraternas senaste mandatperiod inte gav någon tillväxt alls i svensk ekonomi utan total stagnation. Man har pekat ut en rad saker, som jag nämnde exempel på i mitt huvudanförande, som vi nu försöker åtgärda och där ni själva, så länge ni satt i regeringen, var inne på att det behövde göras en hel del. Ni tycks nu ha glömt bort det och återfallit i något slags gammaldags tradtionell socialdemokratisk politik. Allan Larsson har själv upplevt, utifrån och som medverkande, hur vi har haft total stagnation under den socialdemokratiska regeringstiden. Allan Larsson vet innerst inne att det krävs någonting annorlunda, något nytt, att det inte går att fortsätta i gamla hjulspår. Det vi försöker göra är just att lägga grund för en politik som skall ge bättre ekonomisk tillväxt. Vi är beroende av att det blir en svängning i den internationella konjunkturen för att få i gång tillväxten i Sverige. När den kommer i gång, hoppas vi att vi genom vår ekonomiska politik har lagt grunden, så att vi snabbare skall kunna haka på och framför allt hänga med när den internationella tillväxten sätter fart och på det sättet få dels möjligheter att pressa ned arbetslösheten och få upp sysselsättningen, dels också klara välfärden. Johan Lönnroth återkom till EG, och jag drar mig inte alls för att föra en debatt om EG och ekonomisk politik. Jag ägnade i själva verket 80 % av mitt anförande i den allmänpolitiska debatten åt just denna fråga, och jag skall gärna återkomma till den i andra sammanhang. Låt mig gärna bekräfta att det under hela den tid som jag och mitt parti har förordat svenskt medlemskap i EG har varit de politiska argumenten som varit tyngst vägande -- långt tyngre än de ekonomiska argumenten. Det är i och för sig sant att det skulle bli svårt för oss att locka hit investeringar från andra länder om Sverige inte var medlem i EG. Jag skrev t.o.m. i en uppsats, som publicerades i en bok som ABF gav ut hösten 1989, att för mig var de ekonomiska argumenten inte särskilt tunga, utan det var de politiska argumenten. Sveriges möjligheter att påverka beslut som är viktiga för Europas framtid och för oss själva var huvudskälet för att Sverige skulle gå med i EG, och det är fortfarande för mig det avgörande huvudskälet. Jag tror inte alls, som Johan Lönnroth, att svenskt EG-medlemskap leder till massarbetslöshet, utan tvärtom till att vi får bättre förutsättningar att hålla nere arbetslösheten och hålla uppe sysselsättningen i Sverige.

Herr talman! Det har ifrågasatts varför den här frågan skulle tas upp i en aktuell debatt. Jag kan inte se någon fråga som är viktigare än just kampen mot arbetslösheten som vi behöver ta upp. Vi ser nu effekterna av regeringens politik, där den ena prognosen efter den andra kommer som visar och bevisar det vi har sagt, dvs. att denna åtstramningspolitik leder till arbetslöshet. Den ger inte de effekter som regeringen har sagt att den vill uppnå, utan den leder till motsatsen. Det var intressant att höra Bo Jenevall som Bengt Westerbergs skyddsängel. Det var inte så länge sedan vi såg Bengt Westerberg resa sig upp ur TV soffan på valnatten och springa ut. Nu sitter Bengt Johan Lönnroth tog upp en viktig debatt, och jag för gärna en diskussion om EG och dess politik och om Sveriges förhållanden, men på den knappa tid som vi har i dag vill jag koncentrera mig på det som är huvudproblemet. Det är inte EG:s politik, utan det är den svenska regeringens politik, som leder till arbetslöshet i Sverige. Jag skall gärna komma tillbaka i en annan debatt och ge mina synpunkter på detta. Om jag skall säga någonting om EG:s syn på arbetsmarknadspolitik, är det att man rekommenderar medlemsländerna, som har drivit en kontantstödspolitik, att lägga om och i stället driva en arbetslinje. Det är den svenska linjen, och det är en bra politik, där vi kan medverka på olika sätt. Bengt Westerberg säger att det inte behövs någon åtstramning. Jo, men er politik innebär ju en åtstramning, och den biter nu. Den biter på de hushåll som vet att ni det här året drar in ungefär De kan förutse att de nästa år får ytterligare en indragning på ca 6 000 kr. Hushållen anpassar sig efter detta. Byggsektorn håller på att anpassa sig efter de neddragningar och den gungning som ni har satt hela systemet i, genom att riva ned finansieringssystemet. Kommunerna håller på att anpassa sig efter den indragning på sammanlagt ca 10 miljarder som ligger i budgeten. Åtstramningen biter nu, och det är därför vi får arbetslöshet. Min fråga till Bengt Westerberg är slutligen: Hur hög måste arbetslösheten vara för att er ekonomisk-politiska strategi skall fungera?

Herr talman! Låt mig då med samma envishet som en drucken papegoja upprepa att den här debatten handlar om två perspektiv. Den handlar om det mycket korta perspektivet, 1992. Arbetslösheten är för hög i Sverige och måste bekämpas, och det skall vi göra med hela den arsenal som står till vårt förfogande -- tidigarelagda investeringar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det viktiga är perspektivet på meddellång sikt, 1993/94, därför att allting tyder på att det då kan behövas åtstramande åtgärder. Det är därför som vi nu lägger fram en serie förslag till nedskärningar av de offentliga utgifterna. Därmed fullföljer vi den strategi som var Allan Larssons ännu i kompletteringspropositionen förra året. Jag hoppas att alla noterade att Allan Larsson sorgfälligt undvek att besvara min fråga hur den socialdemokratiska åtstramningspolitiken kommer att se ut våren 1993, förutsatt att vi då har fått en konjunktursvängning. Det beror naturligtvis på att det i så fall, om man väljer socialdemokraternas strategi i dag, bara finns ett alternativ, nämligen skattehöjningar. Den metoden har prövats många gånger förr, och den har fått mycket allvarligt negativa effekter på den svenska ekonomiska utvecklingen. Därför är den metoden olämplig. Vi vill nu pröva en annan strategi, som skall ge tillväxt i stället för stagnation, som under de tre senaste socialdemokratiska åren.

Herr talman! Att göra insatser mot ungdomsarbetslösheten är oerhört viktigt i dagsläget, inte minst med tanke på att det är så oerhört många ungdomar som går arbetslösa under en längre tid. Det är också bra att man arbetar vidare med principen att ungdomar skall erbjudas utbildning och praktik eller någon form av jobb. Det man som ungdom här i riksdagen kan fråga sig är först och främst om det kommer att finnas tvångsmoment. Tvingas ungdomar in på detta, eller skall det ske på frivillighetens grund? Det kanske arbetsmarknadsministern kan kommentera. En annan tveksamhet gäller givetvis ersättningsnivåerna som är löjligt låga. Har man funderat över vad det innebär för ungdomarna att försöka överleva ekonomiskt på de runt 4 700 kr. i månaden som de skulle få för praktiken eller utbildningen? Kommer man inte att behöva belasta också socialbudgeten?

Herr talman!

Herr talman! Jag sade också, Björn Samuelson, att vi eftersträvar mycket enkla regler. Jobbsökarklubben skall ha samma omfattning för 18--19-åringar som den har i dag, medan den skall ha större omfattning för ungdomar mellan 20 och 24 år. Det är ett förslag som är framlagt i budgetpropositionen och som riksdagen i vår skall behandla. Den unge skall efter att ha lärt sig hur man möter chefer och skriver ansökningar på egen hand gå ut och försöka skaffa sig praktik och erfarenhet inom den gren av näringslivet där han eller hon tror sig trivas. När det inte går har arbetsförmedlingen ansvaret för arbetsplatsanskaffningen. Arbetsförmedlingen har alltid ansvaret, men mycket av detta jobb kommer att göras av de unga. Vi har mycket positiva erfarenheter av dessa jobbsökarklubbar för personer i åldrarna 18--19 år, och erfarenheterna kommer inte att bli mindre positiva för de äldre ungdomarna. Vi har i dag en bestämmelse som säger att utbildningsbidraget ligger på den storlek jag har nämnt, dvs. en normal månadslön för yngre är ca 5 500 kr. Det är så i dag för ungdomar på 18 och 19 år, och för dem mellan 20 och 24 år är utbildningsbidraget ca 7 500 kr. per månad. Vi har alltså inte i detta sammanhang gjort några förändringar, utan vad vi har fört in under denna huvudrubrik är utbildningspraktik i företag, där samma villkor gäller. Skall ungdomarna flytta eller inte? Dagens arbetsmarknad är ju sådan att det i alla län och i alla kommuner finns en mängd ungdomar som söker jobb, och det finns alltså inte så mycket att flytta till just nu, inte heller tillfälliga jobb. Jag är därför helt övertygad om att man kommer att försöka hjälpa ungdomarna på hemmaplan. Det kan sedan finnas en unik utbildning, en unik erfarenhet man vill ha men som inte finns hemmavid. Jag är medveten om detta. Starta eget-bestämmelserna är desamma som tidigare. Jag har dock i ett par sammanhang sagt att jag inom departementet vill se över just de bestämmelserna, men det är ännu inte gjort. Det är ganska viktigt att reglerna är klara och enkla.

Herr talman! Den praktiska handläggningen sker til syvende och sist hos den aktuella arbetsförmedlingen. Praktikplatser är det som prövas i sista hand. Först prövar man om det finns mer att göra inom ordinarie skolväsende, om den unge med avbruten utbildning inom ett visst område nu är mogen att komplettera och göra sin utbildning färdig. Efter det att man har löst det problemet tar man ställning till ungdomsplatsen, och den unge skall då ha sin ungdomsplats, sin praktikplats, efter jobbsökeriet.

Herr talman! I motsats till tidigare frågeställare tycker jag att det här är ett bra och intressant initiativ från regeringens sida. Låt oss pröva det! Jobbgarantin, som jag vill kalla den, skall ge arbete under upp till sex månader. Arbetsmarknadsministern säger sedan att anställningen ''under vissa förhållanden'' kan förlängas. Min fråga är då: Under vilka förhållanden kan dessa ungdomar få sin anställning förlängd? Risken är ju i många fall att man efter en sådan här insats under sex månaders tid går mot en ny arbetslöshetsperiod.

Herr talman! Jag får sälla mig till den kader som har kommit med beröm. Jag tänkte bara gratulera arbetsmarknadsministern till en som jag ser det ganska avgörande reform på ungdomsarbetslöshetssidan. Speciellt bra tycker jag att det är med samarbetet med myndigheter, fackförbund, Kommun och Landstingsförbund, m.fl. Men jag har några frågor -- det kommer naturligtvis att bli många frågor innan man får det att fungera praktiskt. Innebär det här att alla eventuella problem med fackförbunden är undanröjda? Jag tänker då på de bekymmer som vi hade med de s.k. inskolningsbidragen -- det gick flera år innan man kom till rätta med dem. Det är inte tal om något slags motprestation från arbetsgivarsidan? Vi pratar ju nu om ersättningsnivån, som en del tycker är låg. Är det något som hindrar att arbetsgivarna går in och betalar någon typ av flitpengar, bonus eller något slags lön som komplement? Det skulle vara intressant att höra om ni har tänkt på det. Innebär det här sedan också att hela batteriet med särskilda inskolningsplatser, rekryteringsstöd, m.m. kommer att slopas eller ersättas? Jag fattade det så att detta skulle gälla alla arbetsgivare. Är det alltså samtliga branscher? Det är mycket viktigt att veta det om man skall ut och prata om det här sedan. En brist i tidigare arbetsmarknadsåtgärder är att det alltid har varit problem med begränsning med avseende på branscherna. Servicesektorn har oftast varit undantagen. Blir detta något slags måste för myndigheterna, så att alla ungdomar av den här kategorin kan kräva att få denna typ av arbete eller utbildningsplats om de inte har någonting annat? Jag uppfattade det så, men det vore bra att få klarhet i det. Jag uppfattade inte riktigt giltighetstiden. Är det tänkt att detta skall gälla fr.o.m. den 1 juli, dvs. från nästa budgetår, eller kan det eventuellt träda i kraft tidigare? Sedan bara en fundering som jag har: Det kan komma att bli aktuellt med samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och de sociala myndigheterna. Är det någonting som ni har tagit under övervägande?
Herr talman! Jag anser att arbetsgivarna inte skall betala ett enda öre utöver det som vi har varit eniga om, nämligen utbildningsbidragets nivå. Vill man använda ungdomarna som regelrätt arbetskraft skall man betala hela summan eller följa de regler som finns om rekryteringsbidrag, m.m. De särskilda inskolningsplatserna i kommunerna försvinner. Det gäller bara två nivåer, en för yngre ungdomar och en för äldre ungdomar. Hela arbetsmarknaden öppnas på samma villkor. Pengarna -- lönen -- betalas ut via försäkringskassan, och bidraget är 100 % i den här verksamheten. Arbetsgivarnas ansvar är att göra det här utbildningsmässigt meningsfullt och bra, så att det verkligen för ungdomen framåt. Förslaget till riksdagen -- det är ju ni som avgör -- är att det här systemet skall träda i kraft den 1 juli. Men samtidigt vill vi inte komma in på sommarlovsarbetsmarknaden. Man får väl börja anmäla sig i augusti. Det innebär att tidigaste jobbsökeri i stort sett börjar i september. Så ungefär kommer det att bli. Det här är utbildning -- det är icke anställning. AMS kommer att anmäla alla platser som kommer in, via ungdomarna själva eller egenanskaffning, till rätt facklig organisation. Finns det då i denna fackliga organisation någon kunskap om att en viss plats är mycket olämplig -- t.ex. att det är en konstig krog någonstans -- får länsarbetsnämnden och AMS signalen och har skyldighet att åtgärda det. Sedan finns det naturligtvis ett övervakningsansvar. Övervakningen kommer att ske på flera sätt. AMS, länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna har det ansvaret, men naturligtvis kommer också facken på de här olika ställena att noga följa detta och se till att det blir bra och riktigt. En sådan god anda räknar jag med att kunna åstadkomma -- det vore tråkigt annars. Det här är att överbrygga en svår tid för att skapa något mycket fint framöver.
Herr talman! Tillgången till utbildningsplatser är oerhört viktig. I den region i sydöstra Sverige som jag representerar är det utomordentligt stor arbetslöshet, inte minst för ungdomar. Vi möter där i den lokala debatten starka krav, inte minst från företrädare för centern i regionen, på att staten skall ha fler arbetsplatser. Nu vill jag fråga: Hur ser ministern på statens ansvar för att ta fram de utbildningsplatser som kan behövas för att täcka behovet av ökad sysselsättning? Ministern säger att detta kostar 2,9 miljarder kronor och att man kommer att spara pengar bl.a. på A-kassesidan. Är detta riktigt? Som svar på en fråga tidigare under diskussionen sades det att om man har kvalificerat sig för ersättning från A-kassa skall A-kasseersättningen utgå.

Fru talman! Berit Löfstedt har frågat mig om regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om ''överlevnadsbidrag'' till Riksdagen beslöt i juni förra året, på förslag av utbildningsutskottet i betänkande nr 21, om ett särskilt bidrag på 5 milj.kr. till fem Waldorfskolor för budgetåret 1990/91. Syftet med bidraget var att sanera skolornas ekonomi t.o.m. juni månad 1991. Statsbidraget för innevarande budgetår har höjts med hela 32 % i förhållande till bidraget för föregående budgetår.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Ask för svaret på min fråga. Frågan är naturligtvis föranledd av det faktum, att när riksdagen förra året behandlade frågorna om pengar till friskolor, och då särskilt till Waldorfskolorna, förekom borgerliga reservationer till förmån för att man skulle anslå pengar tidigare än vad som angavs i riksdagsbeslutet. Det skulle alltså ske en överbryggning mellan det statsbidrag som kommer att gälla från 1992 och den situation som nu råder. Nu fanns inga extra pengar reserverade i vare sig tilläggsbudgeten eller i budgetpropositionen. Vad skall nu dessa skolor tro? Det kan ju tänkas att de nu avsåg tt lösa in de växlar som fanns med i reservationerna.
Fru talman! Jag har i samtal med representanter för Waldorfskolorna varit tydlig angående de ekonomiska bekymmer som finns. Statsbidragen har höjts. De flesta kommuner som dessa skolor finns i har också höjt sina anslag. Skolorna får försöka klara sig med de bidragen. Jag är mycket väl medveten om att dessa skolor har ekonomiska bekymmer. Men saneringsbidraget borde ha kunnat rätta till en del. Jag hoppas verkligen att dessa frågor kan lösas.
Fru talman! Representanterna för Waldorfskolorna, och även andra fristående skolor, hade nog tänkt sig att det med en borgerlig regering skulle ticka ut pengar och att problemen inför framtiden skulle lösas. Det är från denna utgångspunkt jag undrar hur det skall bli med finansieringen. Några av dessa skolor har ordentligt besvärliga problem -- de rent av hänger på gärdsgården.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att inte någon uppfattade de borgerliga partierna som om vi skulle idka brandkårsutryckningar här och där. Det väsentliga när det gäller de fristående skolorna är att vi skall lägga fram en proposition, där vi har för avsikt att följa riksdagens beslut. Det innebär att offentliga och fristående skolor skall behandlas likvärdigt ekonomiskt. Det är klart att man kan tycka att saker skall gå mycket snabbare. Men vi har i regeringen successivt försökt att se till att det går att klara av mellanperioden. Det är ändå principbesluten om förändringar som är det centrala och det som de stora vallöftena har gällt.
Fru talman! Riksdagen fattade redan i fjol ett principbeslut om hur beräkningsgrunderna skulle se ut. Innevarande budgetår lever vi på den budget som fastställdes i fjol. Det är inte något speciellt. Jag förmodar att de skolor som nu är aktuella trodde att det skulle komma extra pengar.
Fru talman! Det har delvis kommit pengar på det kommunala planet. Det var ju borgerliga segrar även där. Kommunerna har ju en annan budget än statsmakterna. När det gäller det statliga anslaget har regeringen lagt fram förslag som innebär ökningar osv. Jag har inget dåligt samvete -- om nu någon skulle tro det -- när det gäller de fristående skolorna. Däremot är jag bekymrad över att det finns enstaka fristående skolor, vars ekonomi är så dålig att de har uppenbara bekymmer att klara mellanperioden. Men det är svårt att plocka in extra pengar och sedan bara dela ut dem. Nu fösöker vi lösa frågan och få fram ett rättfärdigt fördelningssystem rakt över. Det får riksdagen ta ställning till. Det är alldeles riktigt, som Berit Löfstedt säger, att riksdagen fattade beslut förra året. Men det var ett principuttalande, och det ålägger tyvärr inte kommunerna att göra det riksdagen vill att kommunerna skall göra. Då måste det komma en proposition, och vi har arbetat snabbt med den. Den läggs fram i mars.
Fru talman! Vi får väl se, fru Ask, om riksdagen måste göra en brandkårsutryckning till våren för några av skolorna. Det var det riksdagen fick göra i fjol.

Fru talman! Berit Oscarsson har frågat mig om jag avser att ge läroplanskommittén i uppdrag att även behandla de nordiska frågorna i det fortsatta arbetet. Till att börja med vill jag säga att jag delar Berit Oscarssons syn på betydelsen av att skolan förmedlar kunskaper om det nordiska kulturarvet, de nordiska språken och det nordiska samarbetet. I regeringsdeklarationen slås det fast att det nordiska samarbetet måste utvecklas samt att det finns förutsättningar för att på nytt stärka samhörigheten och samarbetet mellan de nordiska länderna. Detta gäller inom många olika områden, där t.ex. skolan utgör ett viktigt område. Den ökande internationaliseringen gör att det blir alltmer angeläget att förmedla och stärka det nordiska kulturarvet och den nordiska samhörigheten. I budgetpropositionen framhålls kulturarvets växande betydelse i en föränderlig värld. I direktiven till läroplanskommittén betonas vikten av att förstärka skolans undervisning av det gemensamma europeiska kulturarvet. Det anges också att frågan om förståelse och respekt för såväl inhemska minoriteter som andra folks kulturarv skall genomsyra undervisningen samt att sådana frågor som t.ex. kulturarv och internationalisering skall ingå i kursplanerna för flera ämnen. I direktiven anges dessutom att läroplanskommittén i sitt arbete bl.a. skall utgå från nu gällande läroplaner. I dessa ingår olika frågor som rör de nordiska länderna. Jag förutsätter således att frågor som rör nordiska spörsmål kommer att bli väl tillgodosedda i det förslag som läroplanskommittén kommer att avge.
Fru talman! Tack för svaret. Det gläder mig att vi har en gemensam åsikt om just vikten av att skolan förmedlar kunskaper om det nordiska kulturarvet, de nordiska språken och det nordiska samarbetet. I framtiden kommer detta att bli ännu viktigare, precis som Beatrice Ask säger, med den ökade internationaliseringen och ett integrerat Europa. De kunskaper om Norden som elever kan få i skolan blir inte heller mindre viktiga med tanke på Norden kommer säkert att där bli en betydelsefull region i Europa.

Det är alltså viktigt att läroplanskommittén i sitt fortsatta arbete tar hänsyn till den överenskommelse som finns mellan de nordiska länderna. Jag vill fråga Beatrice Ask om jag kan tolka hennes svar på min fråga på det sättet att läroplanskommittén skall behandla just de nordiska frågorna i sitt fortsatta arbete, trots att det inte står något om det i de nya direktiven.
Fru talman! Svaret på den frågan är ja. I svaret har jag försökt reda ut att jag tycker att detta finns med i direktiven även om det inte explicit står Norden på något ställe. Jag ser också fram emot en utvärdering som Föreningen Norden har gjort om skolundervisningen och annat. Och jag har fått intrycket att det kommer att vara en ganska omfattande utvärdering, som jag tror kommer att utgöra ett ganska bra underlag för de diskussioner som vi måste föra om läroplansarbetet. När jag träffande Föreningen Nordens representanter för någon månad sedan, var en av läroplanskommitténs ledamöter närvarande. Jag utgår därför från att dessa frågor finns med på dagordningen, vilket jag tycker är mycket viktigt.
Fru talman! Jag har just tagit del av Föreningen Nordens undersökning och sett att det i dag inte är så särskilt välbeställt med det nordiska innehållet i våra läromedel och det utrymme som de nordiska frågorna får. Bl.a. såg jag att man har kommit fram till att de nordiska frågorna inte får någon framskjuten plats i mellanstadiet. Norden ses endast som ett samlingsbegrepp för fem geografiska länder. Och läromedlen som man har på mellanstadiet behandlar mer den fina naturen och problemen med ett kallt klimat än frågorna i Helsingforssamtalet om kulturgemenskap, ursprung och den nordiska traditionen. Det är alltså mycket viktigt att det nu sker en förbättring på denna front. När läroplanskommitténs förslag läggs fram hoppas jag att det finns ett stort utrymme för Norden, eftersom det är viktigt i framtiden.
Fru talman! Jag tror att det är precis på det sättet som antyds i denna undersökning -- jag har emellertid inte fått den än -- att vi inte kan vara särskilt nöjda med de resultat som uppnås i dag. Detta är beklagligt, eftersom jag tyvärr tror att vi har en del bekymmer på grund av att vi är dåliga eller har varit litet försiktiga när det har gällt att lägga grunden till kunskaper om vårt eget kulturarv. Då är det mycket som är gemensamt med det nordiska. Vi måste därför tänka till i detta sammanhang för att förbättra detta. I förarbetena till denna utredning lär det ha ställts en fråga till eleverna om vad de kunde om Norge och var de hade lärt sig detta. Det visade sig att de allra flesta ansåg att de hade lärt sig mest i TV 3:s program med Robert Aschberg och Elisabet Granneman. Detta säger en del om att man inom skolan måste bli betydligt bättre och göra denna undervisning betydligt mer spännande. Det är nämligen spännande att studera vad som händer i

Fru talman! Marianne Jönsson har frågat mig på vilket sätt jag ämnar verka för att fler länder biträder Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn och Europarådskonventionen om erkännande och verkställighet när det gäller vårdnad om barn. Frågan gäller två konventioner till vilka Sverige anslutit sig år 1989. Båda konventionerna syftar till att komma till rätta med olovliga bortföranden av barn. Detta är ett problem som kommit att uppmärksammas både här hemma och internationellt. Man kan här skilja mellan två olika fall. I det ena fallet tar en förälder utan lov med sig sitt barn till ett annat land. I det andra fallet håller en förälder utan lov kvar barnet i ett annat land efter utgången av en umgängestid eller efter det att en domstol bestämt att den andra föräldern skall ha vårdnaden om barnet. I båda fallen är syftet att hindra den andra föräldern från att ha vårdnad om barnet. Konventionerna innebär att staterna skall samarbeta. På svensk sida kan vi alltså räkna med hjälp från andra länder med att få tillbaka barn som förts bort från Sverige. På samma sätt måste vi vara beredda att hjälpa andra länder med att återföra barn som olovligen har förts till Sverige. Vi får inte glömma bort att det faktiskt också förekommer sådana fall. Den ena konventionen är en Europarådskonvention. Enligt den kan avgöranden om vårdnad eller umgänge med barn som har meddelats i en konventionsstat erkännas och verkställas i Sverige. På samma sätt kan sådana svenska avgöranden få verkan i de andra konventionsländerna. Haagkonventionen, innebär att det blivit möjligt att få ett barn återfört från en konventionsstat till en annan. En förutsättning är att barnet vid bortförandet har sitt hemvist i konventionsstaten i fråga eller att det olovligen hållits kvar i en konventionsstat. Båda konventionerna har införlivats med svensk rättsordning. Reglerna finns i 1989 års lag om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och överflyttning av barn. Marianne Jönssons fråga gäller alltså på vilket sätt jag ämnar verka för att ännu ej anslutna länder i exempelvis Asien och Afrika biträder dessa båda konventinoner. Låt mig först få redogöra för vad som gäller för anslutning till de olika konventionerna. Europarådskonventionen är öppen för Europarådets medlemsstater. Europarådets ministerkommitté kan dessutom inbjuda andra stater att ansluta sig till konventionen. Beslut om detta fattas av ministerkommittén. Haagkonventionen är öppen för de stater som var medlemmar i Haagkonventionen för internationell privaträtt vid tidpunkten för dess fjortonde session. Till dessa hör bl.a. följande länder i Afrika och Israel anslutit sig till konventionen. Varje annan stat kan i och för sig ansluta sig till konventionen, men en sådan anslutning får verkan endast i förhållande till de konventionsstater som förklarat sig godta denna anslutning.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 En översyn av vår lagstiftning i detta avseende pågår i justitiedepartementet. Till sist kan jag nämna att Sverige i höstas till ett muslimskt land överlämnade ett förslag till ett bilateralt avtal som i huvudsak överensstämmer med Haagkonventionen, men landet i fråga ansåg sig tyvärr inte kunna acceptera det svenska avtalsutkastet. Vi avser dock att ta upp frågan igen längre fram.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett mycket utförligt svar på min fråga. Det gäller en sak som vi har tagit upp här i riksdagen tidigare. För knappt ett år sedan debatterade vi vid en interpellationsdebatt med utrikesministerns företrädare, Sten Andersson, dessa mycket svåra frågor. Tvister om barn är mycket svåra att lösa. Det är svårt i det egna landet, men det är särskilt komplicerat när det gäller främmande länder och internationella avtal. Det är därför som jag har ställt denna fråga. Jag förstår att det är mycket svårt att komma till rätta med detta. Det svaret fick jag även i fjol. Men jag har för avsikt att fråga statsrådet ytterligare om de bilaterala avtalen. Sten Andersson nämnde nämligen vid debatten i fjol att man i Frankrike hade lyckats få till stånd ett avtal med Algeriet. Jag vill fråga statsrådet om bilaterala avtal med olika länder är en väg som man kommer att fortsätta att gå.
Fru talman! Detta är någonting som vi, som jag tidigare nämnde, har försökt i ett fall. Det är naturligtvis ett arbete som kommer att fortsätta. Jag har bl.a. på grund av Marianne Jönssons fråga haft möjlighet att informera mig om arbetet i departementet. Jag har kunnat konstatera, vilket gläder också mig, att det pågår ett omfattande arbete, och det finns en särskild handläggare som arbetar med dessa frågor. Utrikesdepartementet är inkopplat även här hemma. När det gäller Haagkonventionen är utrikesdepartementet den myndighet som arbetar med dessa frågor. I fråga om länder som inte är anslutna till konventionen, lägger utlandsmyndigheterna ofta ner ett stort arbete på de olika fallen. Min egen bedömning är att utrikesdepartementet arbetar mycket seriöst med dessa svåra frågor.

Fru talman! Jag skall inte föregripa interpellationsdebatten, men också jag har naturligtvis följt tidiningsdebatten i den här frågan. Det är många som har uttalat sig för att en straffskärpning vore en väg att gå. Det är mycket viktigt att vi fortsätter att föra en dialog med dessa länder, men det är svårt. I många av icke-konventionsländerna har man en annan religiös uppfattning med en annan samhällssyn. Det gör att det ofta är svårt att nå fram, men vi arbetar vidare. Av den statistik jag har fått framgår alldeles klart att uppklarningen i de länder som är med i Haagkonventionen fungerar på ett helt annat sätt än i de länder som är icke-konventionsländer.

Hadar Cars har på regeringens uppdrag besökt Enligt pressuppgifter och andra källor skulle det beskedet ha lämnats till företrädare för ANC, att Sverige inom kort kommer att häva de ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika. Vilka kommentarer har utrikesministern till uppgifterna om hävande av sanktionerna mot Sydafrika och vilket uppdrag har lämnats till riksdagsledamöterna?
Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka kommentarer jag har till uppgifterna om hävande av sanktionerna mot Sydafrika och vilket uppdrag som har lämnats till riksdagsledamöterna. Karl-Göran Biörsmark har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att förändra den nuvarnde svenska sanktionspolitiken gentemot Sydafrika innan en övergångsregering med representanter för den svarta befolkningen trätt till. Jag väljer att besvara de båda frågorna i ett sammanhang. Fru talman! Regeringen beslöt den 14 november att ge en parlamentarisk delegation i uppdrag att besöka Sydafrika för att genom samtal och kontakter med företrädare för ett brett spektrum av det sydafrikanska samhället ge regeringen ett fördjupat underlag för bedömningen av om och när förändringar av den svenska Sydafrikapolitiken kan och bör göras. Denna delegation har nyligen återvänt, och jag har fått en muntlig preliminär rapport från delegationens ordförande, riksdagsman Hadar Delegationen kommer inom kort att avge en rapport till regeringen med förslag till åtgärder som delegationen finner lämpliga. Jag vill inte här föregripa delegationens förslag och de överväganden som regeringen med anledning härav kommer att göra.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det har under den svenska riksdagsdelegationens vistelse i Sydafrika enligt uppgift förekommit uttalanden som varit ägnade att skapa oro både inom antiapartheidrörelsen i Sydafrika och i Sverige. Efter den svenska delegationens besök skriver det sydafrikanska kyrkorådets generalsekreterare Frank Chikane att ''man inte kan garantera att förändringarna är oåterkalleliga förrän det finns en övergångsregering eller ett annat acceptabelt övergångsarrangemang på plats''. Chikane har vidare framhållit att omvärldens påtryckningar är absolut nödvändiga för att garantera att förhandlingsprocessen uppnår sitt syfte, nämligen avskaffande av apartheid. Liknande uttalanden har gjorts av den sydafrikanska fackföreningsrörelsen och ANC. Det bör emellertid poängteras att en seger för nationalistregeringen i den kommande folkomröstningen inte garanterar en övergång till ett demokratiskt Sydafrika utan apartheid. Något förslag till en ny demokratisk konstitution finns ännu inte. Även om man kan påvisa positiva drag i den sydafrikanska utvecklingen finns det ännu inte klara belägg för djupgående och oåterkalleliga förändringar i Sydafrika. Trots att ett flertal raslagar avskaffats finns ett tjugotal kvar. Från socialdemokratisk sida anser vi att sanktionerna inte bör upphävas förrän en bred övergångsregering kommit till makten. En sådan regering bör ha som uttalat mål att upphäva apartheid och skapa ett verkligt demokratiskt Sydafrika. Först när en sådan regering kontrollerar polis, militär och valapparat kan situationen kallas oåterkallelig.
Fru talman! De tidningsrubriker som har förekommit under de senaste dagarna har naturligtvis oroat en del och rest några frågor. Jag har därför ställt den fråga till utrikesministern som besvaras i dag. Rubriker som ''Sanktionerna ska hävas'', ''Regeringen väntas föreslå ny Sydafrikapolitik från halvårsskiftet'' och ''Vinner de Klerk hävs sanktioner'' är några av de rubriker som förekommit i Dagens Nyheter. Nu vet vi att tidningsrubriker är en sak och fakta ibland en annan. Det är därför som jag har ställt min fråga till urikesministern mycket konkret: Avser utrikesminister ta något initiativ för att förändra den nuvarande svenska sanktionspolitiken gentemot Sydafrika innan en övergångsregering med representanter för den svarta befolkningen trätt i kraft? Det är en mycket konkret fråga och borde därför också kunna besvaras med ett ja eller nej. Skall vi invänta en övergångsregering eller inte? Vilken är utrikesministerns inställning till detta? Jag vill påminna utrikesministern om att utrikesutskottet så sent som för knappt ett år sedan skrev följande: ''Avgörande för om sanktionerna kan lyftas bör vara faktiska och konkreta steg och åtgärder, som är djupgående och oåterkalleliga, för avskaffande av apartheidsystemet. Ännu har inte alla erforderliga åtgärder i det hänseendet vidtagits.'' Menar utrikesministern att dessa nya signaler är tillräckliga? Vidare skrev utskottet: ''Bland dessa faktorer utgör den demokratiska rörelsens inkl. ANCs syn ett självklart element.'' Vi vet att ANC inte backar upp detta, utan vill vänta på en övergångsregering. Vad är utrikesministerns kommentar till det?
Fru talman! Jag vill gärna svara ja när Karl-Göran Biörsmark mycket konkret frågar mig om jag avser att ta några initiativ. Det finns anledning att säga att riksdagsdelegationen till Sydafrika i sig är ett initiativ. Det jag så att säga i efterhand är tillfredsställd med är det mandat som jag gav denna riksdagsdelegation. Där står mycket klart uttryckt att det är utvecklingen i Sydafrika som är avgörande. Det vi nu under de senaste dagarna har fått bevittna är en dramatisk utveckling i Sydafrika. Man får ändå utnämna de Klerk som en av reformkrafterna. Det är ett mycket beklagligt resultat av valresultatet. Samtidigt är det i sig ett dramatiskt initiativ att man nu avser att genomföra en folkomröstning inom den vita befolkningen. Detta är ändå i sig en händelseutveckling som är ganska dramatisk. Enligt min mening finns det all anledning för oss alla att klart uttrycka vårt stöd och vår förhoppning att det i denna folkomröstning blir en kraftig majoritet för reformpolitiken. Skulle det gå så väl att det blir detta, är det min tro och min förhoppning att det kommer att påskynda processen i demokratisk riktning. Om det blir ett sådant resultat, vilket väl ingen av oss riktigt vågar förutspå, måste det ju innebära att man i de kommande diskussionerna inom ramen för Codesa kommer att få en mycket fastare grund att stå på. Därför vill jag inte före folkomröstningen binda mig för hur regeringen skall agera och diskutera. Först skall vi ha rapporten. Den har vi inte fått. Sedan tycker jag att det finns all anledning att avvakta folkomröstningen med den mycket klara markeringen från svensk sida att vi står bakom reformpolitiken och ett demokratiskt Sydafrika.
Fru talman! Jag har ju haft en diskussion tidigare med utrikesministern, och då gjorde utrikesministern ett principiellt viktigt ställningstagande som jag kunde instämma i: att det skulle vara en garanterat demokratisk utveckling och att den skulle vara oåterkallelig. Jag undrar om utrikesministern har haft någon anledning att göra någon ändring beträffande de ställningstaganden som utrikesministern gjorde den gången. Nu tycker jag att det är viktigt att konstatera att utrikesministern säger att vi skall avvakta utgången av folkomröstningen. Det är ju en sak. Även om valutgången skulle resultera i en majoritet för regeringen och nationalistpartiet, blir kanske utvecklingen inte den som man har hoppats på. Därför vill jag fråga hur utrikesministern ser på situationen om det händer flera allvarliga saker, sådant som redan har hänt. 2 500 människor dödades förra året.

Fru talman! Till Hans-Göran Franck: Jag har ingen anledning att ändra mina tidigare principiella uttalanden. Sedan menar jag att folkomröstningen naturligtvis blir på både gott och ont. Vi får hoppas att den blir på gott och att den kommer att bli av mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen i Sydafrika. Jag tror att vi åtminstone kan vara eniga om att den kommer att ha mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. Delegationens rapport kommer säkert att innebära att vi får en fortlöpande diskussion i de här frågorna. Nu står vi ju här och diskuterar. Jag ser dock ingen möjlighet att göra några ytterligare konkreta ställningstaganden, innan folkomröstningen har ägt rum. Regeringen kommer nog inte att vidta några åtgärder förrän folkomröstningen har skett. Det är alldeles klart att man måste avvakta folkomröstningen. Jag är dock inte beredd att, som Karl-Göran Biörsmark vill, binda mig för att vänta när det gäller övergångsregering. Det får vi se. Vi får hålla den frågan öppen, och självfallet skall vi föra en dialog om detta.
Fru talman! Det är en mycket samstämmig uppfattning inom ANC, fackföreningsrörelsen COSATU och kyrkorådet, som representerar inte mindre än 12 miljoner människor i Sydafrika. Alla säger att en övergångsregering är nödvändig för att man skall kunna räkna med att utvecklingen är oåterkallelig. När det gäller oåterkalleligheten är utrikesministern och jag överens, men det kan ju oroa något om utrikesministern inte håller med om att det finns ett behov av en övergångsregering som verkligen säkrar den demokratiska utvecklingen. Hur skulle detta annars kunna ske? Andra arrangemang skulle naturligtvis vara möjliga, men det är svårt att finna något som gör att man kan vara säker på att det blir oåterkalleligt.
Fru talman! Jag är faktiskt litet orolig med anledning av utrikesministerns formulering: att det här med övergångsregering är en öppen fråga. Jag trodde ändå att det var ett fundament, innan vi gör en förändring i sanktionspolitiken, eftersom, som jag sade tidigare, utrikesutskottet förra året enhälligt konstaterade att det här ingår i den demokratiska rörelsens, även ANC:s, syn och är ett självklart element. ANC anser att en övergångsregering måste komma till stånd, innan sanktionspolitiken ändras. Som jag ser det finns det en diskrepans mellan tolkningarna. ANC och andra krafter vill ha den här övergångsregeringen som ett solitt fundament, innan man rekommenderar en förändring av sanktionspolitiken.

Fru talman! Det är klart att folkomröstningen har betydelse. Det kan bli både en positiv och en negativ betydelse. Dessutom har ju de Klerk tagit det drastiska steget att förklara att han t.o.m. skulle avgå om folkomröstningen bland de vita ger det önskade resultatet. Hela hans utspel har ju kritiserats i Sydafrika, liksom också på det internationella planet. Därför tycker jag att det är mycket viktigt för mig att till slut framhålla att Sverige spelar en stor roll för antiapartheidrörelsen och den demokratiska rörelsen i Sydafrika. Det är mycket viktigt att det inte görs några förhastade ställningstaganden. Även om jag tycker att utrikesministern kunde ha varit bestämdare i sitt svar, hoppas jag att den nämnda ståndpunkten skall gälla.
Den förutvarande svenska socialdemokratiska regeringen har engagerat sig starkt för att åstadkomma ett samarbete kring Östersjöns alla länder och regioner. Det gäller ett samarbete mellan regeringarna, men som också omfattar många delar av det civila samhället, allt från universitet och högskolor, fackliga organisationer, folkrörelser, handelskamrar, kultursamarbete, kommuner, turism, ungdomsutbyte, etc.
Fru talman! Folkomröstningen är någonting som kom upp på scenen för bara några dagar sedan. Den fanns inte alls med i bilden när delegationen fick uppdraget att åka till Sydafrika. Den negativa utvecklingen tvingade ju fram folkomröstningen. Detta visar hur labilt läget är och hur snabbt man kastas från det ena till det andra.
och där en kärna till det gemensamma engagemanget är att rädda Östersjön som ett levande hav.
Som jag sade tidigare löser inte folkomröstningen något problem. Vi välkomnar naturligtvis ett kraftigt stöd för de Klerk i folkomröstningen den 17 mars. Men sedan fortsätter arbetet, och det finns mycket kvar att uträtta, innan man är framme vid den punkt då man kan säga att utvecklingen är oåterkallelig. Jag menar att ett fundament för den utvecklingen skulle vara en övergångsregering. Jag har flera organisationer bakom mig som stödjer den uppfattningen. Vi har nämnt dem tidigare här. Det vore lyckligt om vi fick en signal att vi skall vänta på en övergångsregering.

Fru talman! Jag delar Margaretha af Ugglas uppfattning att det är bra att vi kan ha en gemensam syn. Jag har i och för sig ingenting emot att det har blivit någon sorts partipolitisk kapplöpning i den meningen att mer och mer av det politiska spektrat har dragits in och att man funnit dessa frågor viktiga. Det har kanske inte varit så mycket av detta i vårt land som i andra länder. Jag delar också uppfattningen att det mesta måste vara nationella prioriteringar. Man måste, liksom i det nordiska samarbetet, visa hemma att man tycker att detta är så viktigt att man vill avsätta pengar för det. På ett område tror jag att det måste till betydligt större satsningar. Där måste man också samarbeta med bl.a. internationella organ för finansiering. Det gäller de stora nätverken. I EG finns en mycket medveten uppbyggnad av det som kallas Transeuropean Networks, som handlar om alltifrån transporter och gasnät till vidareutbildning, vuxenutbildning i moderna telekommunikationssystem och andra former. Detta gör EG mycket systematiskt. Det sker i kunskapskorridorerna kring London, Frankfurt, Milano och Barcelona av egen kraft. Men det sker också i hög grad i de fattiga regionerna. Här måste vi runt Östersjön själva hjälpa till. EG kommer inte att hjälpa oss.
Fru talman! Jag tackar för dessa påpekanden. Jag delar uppfattningen att det gäller för oss att se till att Östersjöregionen blir en av de livaktiga och konkurrenskraftiga regionerna inom ramen för

Fru talman! Jag är inte beredd att gå in på en diskussion om vad som i konstitutionell mening inryms i de mänskliga rättigheterna. Vi har traditionellt i Sverige ansett att det är mer grundläggande saker som tillhör det s.k. MR området, dels här i Sverige, dels i internationella sammanhang. Det hindrar nu inte att man kan tycka att det är en olägenhet att alla icke kan ta del av hela programutbudet. Det sker alltså en avvägning mellan kostnader och behovet och önskvärdheten av att alla kan se TV-programmen.
Fru talman! Jag vill slutligen bara tacka för svaret. Såvitt jag förstår finns det nu en öppning med hjälp av ny teknik med bl.a. parabolantenner. Dessutom får jag återkomma om det visar sig att det finns fler än fyra hushåll som har dåliga mottagningsförhållanden, vilket Per-Johan Berglund har uppgett.
Fru talman! Gunnar Thollander har frågat mig om jag vill medverka till att en del av den i budgetpropositionen föreslagna uppräkningen av de regionalpolitiska anslagen kan användas till att rusta upp kommunernas VA-nät. Som svar på Thollanders fråga vill jag först säga att den höjning av de regionalpolitiska anslagen som åberopas i huvudsak hänför sig till den föreslagna utvidgningen av systemet med nedsatta socialavgifter i Norrlands inland. Vad gäller de övriga regionalpolitiska anslagen är huvudsyftet att långsiktigt medverka till sysselsättning och utveckling i de regionalpolitiskt prioriterade områdena. Upprustning av kommunala VA-nät ingår mot den bakgrunden inte i de ändamål som avses med de regionalpolitiska anslagen. Även om sådana investeringar på många håll är nödvändiga, kan jag inte medverka till att regionalpolitiska medel används för detta ändamål.

Fru talman! Jag håller med om det mesta som Thollander säger, men när det gäller de regionalpolitiska medlen har riksdagen beslutat att just dessa skall användas på ett sådant sätt att de icke kan sättas in på kommunernas VA-nät.
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte bortse från det beslut som har fattats i denna kammare, men man kan också hänvisa till det läge som just nu råder på arbetsmarknaden. Jag tycker därför att det var viktigt att få diskutera denna fråga. Jag ser också fram emot att eventuellt återkomma i frågan.
Fru talman! Ingela Thalén har frågat mig om regeringen avser att föreslå ett praktiksystem som innebär att ungdomar skall utföra arbete utan avtalsenlig lön och utan att vara anställda. Arbetslösheten bland våra ungdomar och då framför allt långtidsarbetslösheten måste bekämpas med all kraft. I januari i år var 15 000 20--24 år arbetslösa. Oroande är att det är långtidsarbetslösheten som ökar mycket snabbt i dessa åldersgrupper. Även om konjunkturen skulle vända under innevarande år så bedömer jag att någon förbättring av arbetsmarknadsutvecklingen inte sker under åren 1992 och 1993. Arbetsmarknadssituationen för ungdomarna är så allvarlig att det är utomordentligt viktigt att snabbt införa nya och effektiva åtgärder för de arbetslösa ungdomarna. De skall inte vara den grupp som får betala priset för 80-talets inflations och spekulationsekonomi. Det är i dag ett mycket stort antal arbetssökande ungdomar under 25 år som med utbildningsbidrag studerar vid främst AMU-center och ibland vid komvux eller gymnasieskola. Det är ungdomar som oftast ej har en konkurrensmässig utbildning. Dessa ungdomar skall naturligtvis i första hand få en gedigen yrkesutbildning. Samtidigt finns det i dag i nuvarande arbetsmarknadsläge en stor grupp ungdomar med yrkesutbildning på såväl gymnasial nivå som högskolenivå vilka trots detta inte kan få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det är inte främst mer teoretiska studier dessa ungdomar behöver utan möjlighet att få praktisk arbetslivserfarenhet. Samtliga arbetssökande ungdomar som deltar i arbetsmarknadsutbildning bör ha samma ersättning, dvs. utbildningsbidrag. Det är ungdomarnas behov av antingen kompletterande utbildning eller praktik som skall bestämma innehållet i arbetsmarknadsutbildningen och inte olika ersättningsnivåer. Den praktiskt inriktade arbetsplatsförlagda arbetsmarknadsutbildningen innebär att de unga fortlöpande på arbetsplatserna skall ges den inskolning, handledning och praktiska yrkesutbildning som krävs för att de skall få den yrkes och arbetslivserfarenhet som gör att de kan konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden. Ungdomspraktiken är således en väg in i arbetslivet för de yngre människorna. Det skall vara den åtgärd som arbetsförmedlingen erbjuder i sista hand när arbete eller annan åtgärd inte finns att tillgå, och ungdomarna skall lämna den så snart arbete, annan utbildning eller åtgärd kan erbjudas dem. Jag har haft omfattande kontakter med representanter för berörda parter och ansvariga myndigheter under arbetets gång vid utformningen av det åtgärdssystem som jag presenterar i propositionen 1991/92:124, vilken föreläggs riksdagen i dag. Det är min uppfattning att det i mycket stor utsträckning finns en bred och positiv uppslutning bakom mina förslag. Genom en helhjärtad uppslutning kring de nya åtgärderna kan den unga generationen få den arbetslivserfarenhet och yrkeskompetens som behövs samtidigt som näringslivets långsiktiga behov av arbetskraft kan tryggas. Detta är en förutsättning för en återhämtning av den svenska ekonomins utvecklingskraft. Att satsa på ungdomarna är att investera i framtiden.